Herr talman! Här har snart i dagarna tre talats om mer eller mindre stora problem i belysning av den ekonomiska situation som det föreliggande budgetförslaget avspeglar. Jag vill ta upp ett problem som sammanhänger med den strukturförändring som många här har talat om och av vars följder många i vårt land lider. Herr Johansson i Trollhättan framhöll så riktigt i sitt anförande, att vi måste acceptera den dynamik som den snabba förändringen av vår ekonomiska situation medför. Själv har jag i vardagslivets hårda realitet kommit att uppleva följderna av denna dynamik, sådana dessa följder visar sig på det speciella område, inom vilket jag arbetar utanför riksdagen. Jag åsyftar den äldre och utrationaliserade arbetskraftens situation.

De gångna årens arbetsmarknadspolitik vittnar också om att problemen uppmärksammats. Ingen kan bättre än en arbetsförmedlingstjänsteman vittna om vilka kolossala förändringar vår arbetsmarknadspolitik undergått under de senaste 10—15 åren och om den ökning av service och hjälpmöjligheter som skett. Det är fascinerande att på nära håll följa den kraftiga utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken. Knappast på något annat område i vårt samhälle har det blivit ett sådant nytänkande som på arbetsmarknadspolitikens område. Arbetsmarknadsverket med dess många förgreningar både lokalmässigt och vad gäller arbetsuppgifter är ett välskött och jag tror också att jag vågar säga väldokumenterat instrument med förtroende inom alla grupper i vårt arbetsliv. I propositionen nr 152/1966 underströk inrikesministern också med all önskvärd tydlighet den nyckelposition som arbetsförmedling, arbetsvård och rehabilitering har i den omvandlingsprocess som vi alla nu så starkt upplever. I årets statsverksproposition får vi också glädjande bevis på att regeringen följer upp växlingarna på arbetsmarknaden, inte minst när det gäller offren för den strävan efter välfärd och framåtskridande som ständigt måste pågå i en värld präglad av konkurrens och automation. Dessa människor skulle jag vilja beteckna som biprodukten av teknikernas och ekonomernas jakt mot högre standard. Det är de mest sårbara, de minst motståndskraftiga, de handikappade och de i arbetslivet utslitna människorna. Det är arbetaren som i många år utfört en viss bestämd arbetsuppgift kanske i ett och samma företag men en arbetsuppgift som inte längre ger företagaren önskat resultat. Det är kanske en människa som ersättes av en maskin eller passas in i nya arbetsmoment i ett alltmer uppskruvat arbetstempo, där endast de fysiskt friskaste och psykiskt hårdföraste är inkalkylerade. De kommer till arbetsvårdsexpeditionerna antingen genom remiss av läkaren eller sända av företagaren-arbetsgivaren. Det är inte alls ovanligt att företrädare för näringslivet kontaktar arbetsvårdsexpeditionerna och talar om att de har arbetskraft som man inte längre har arbetsuppgifter till — det gäller gamla och utslitna människor som det anses att arbetsvården bör försöka omplacera eller omskola. Det finns arbetsgivare som resonerar som så att de inte längre har socialt ansvar för dessa »utrationaliserade» människor, ty de anser att eftersom de betalar höga avgifter till samhället bör det vara samhällets uppgift att sköta den sociala servicen och omvårdnaden. Många av dessa människor kommer ofta alltmer på eget initiativ, drivna av osäkerheten i sin tillvaro och av den begynnande känslan av att inte orka hänga med i den hårt uppdrivna arbetstakten. Den skaran växer och växer. Den apparat, som sätts i gång när dessa människor kommer till arbetsvården och en omedelbar omplacering inte kan ske, är arbetskrävande, och liksom alla andra utredningar kan den ta tid. Trots de senaste årens kraftiga utökning av antalet tjänstemän inom arbetsvården, är arbetsbördan så stor att smånga arbetsvårdsexpeditioner måste ha tidsbeställning med långa väntetider. Det är inte alltid så roligt för tjänstemannen att känna detta tryck av att veta att det är många människor som behöver hjälp som man inte omedelbart kan hjälpa. Tack och lov för alla de hjälpmedel vi har fått, men de är ändå otillräckliga och måste förstärkas — och det kostar pengar. Det är läkarexpertis, de psykotekniska anlagsproven, <arbetsprövning, provanställningar, träningsverkstäder, omskolning, beredskapsarbete och heleller halvskyddad sysselsättning. Det är fråga om ett lagarbete mellan arbetstjänstemän, läkare, kuratorer och mellan samhällets olika organ. Det är ett arbete som gör underverk i många fall, men som också många sånger misslyckas. Varje dag upplever vi som är ute på fältet att resurserna ändå är för små och kommer att bli än mer otillräckliga, allteftersom kravet på större samhällsengagemang tränger sig på. De åldersgrupper växer, för vilka man inte längre kan tala om valfrihet på arbetsmarknaden. Under en femårsperiod har antalet placerade i skyddad verksamhet fördubblats. Allt klarare tycks det framstå krav på att vi måste komma fram till en annan lösning — ett komplement till den halvskyddade och skyddade sysselsättningen. Med samhället som arbetsgivare. Vi måste på ett eller annat sätt skapa verksamheter, där vi kan placera biprodukten av rationaliseringsprocessen. Det är också en fråga om ett ackumulerat behov. Så länge som konkurrensen från världen utanför inte hade den genomslagskraft som den har i dag och då det under tidigare år var ett konstant underskott på arbetskraft, tog arbetsgivaren emot folk även med mindre goda arbetsegenskaper och hade större överseende med arbetskraft av mera ambulerande karaktär.

På så sätt laddades den dynamik upp som ger oss bekymmer i dag. Ett enda exempel är tillräckligt: 1966 hade vi fortfarande 200, 300 människor som inte kunnat placeras i Älvsborgs län, där textiloch beklädnadskrisen gått fram. I alla län upplever vi denna problematik mer eller mindre. 15 procent av alla långtidsarbetslösa är offer för den dynamiken. Människor som är för gamla att omskolas, som är bundna vid bostadsorten och inte kan förflyttas till annan plats — deras problem löses inte annat än temporärt av beredskapsarbete. Deras problem måste lösas på lång sikt genom en företagsform som kan ge trygghet intill den dag då pensionsåldern inträder. Den nya formen för att stimulera företagen till anordnande av halvskyddad sysselsättning som departementschefen föreslår i årets statsverksproposition måste givetvis hälsas med den allra största tillfredsställelse mot bakgrunden av vad jag här har anfört.

Denna stimulans från samhället kan träda in även när det gäller mindre företag som endast kan ställa enstaka platser till förfogande. Detta senare vill jag särskilt uttrycka min tillfredsställelse över, eftersom jag anser det vara be tydelsefullt att kunna placera in dessa människor i arbetslivet på ett sådant sätt, att deras arbetsplatser undgår att alltför mycket få prägeln av välgörenhetsinrättningar. Jag vill i detta sammanhang understryka att det ändå hitintills är den privata sektorn som vi har och har haft att lita till när det gäller omplaceringen av sådan arbetskraft. Industrien svarar också för 85 procent av arbetsuppgifterna på de skyddade verkstäderna i landet. Att kunna placera en mindre arbetsför person i statlig eller kommunal verksamhet är fortfarande något av ett underverk.

Det gäller inte längre bara vad man kallar manuell arbetskraft, alltså människor som stått i industrien eller i grovarbete ute i samhället, utan varje år ökas skaran av utrationaliserade tjänstemän. Det kommer där in ett ännu starkare tryck av den sociala anpassningssvårigheten, något som kan skapa nevroser, alkoholbruk etc., allt faktorer som också på sitt sätt bidrar till att det blir allt svårare att omplacera dessa människor. Den vidgade ram för hjälpåtgärder som föreslås och den speciella uppmärksamhet som ägnas den äldre och i övrigt svårplacerade arbetskraften är stora plussidor i årets budget som jag vill uttala min glädje över. Under budgetåret skall bl.a. inrättas 33 tjänster. Dessa tjänstemän skall bilda s.k. samarbetsgrupper som skall kunna bli ambulerande, man kan kalla det för ett slags brandkårsutryckning, det blir ett team av tjänstemän, yrkesvägledare, arbetsförmedlare, arbetsvårdare etc. som skall kunna placeras ut på orter, där snabb hjälp är av nöden. Denna nya form av gruppering av tjänstemän vill jag beteckna som en mycket stor förstärkning i vår arbetsmarknadspolitik.

Jag tror att det ändå så småningom måste inrättas verksamheter av den typ som föregående år startades i Norrköping, där arbetsmarknadsstyrelsen svarar för industriverksamhet. Det är säkert en väg som vi måste pröva i större utsträckning i framtiden.

Det gäller den enskilda människan, hennes trivsel och hennes rätt till trygghet. Det är en människa här, två eller tre där, som kommit i kläm i den omställningsprocess som vi litet var medverkar till och som alla bör känna ansvar för. Det behöver inte vara fråga om fysiskt eller psykiskt handikapp, utan det kanske endast är beroende av vilken ort man bor på eller årtalet i prästbetyget. Jag föreställer mig att inte minst riksdagsmännen bör ha tillräcklig fantasi för att kunna förstå hur det känns att plötsligt bli utkastad från en fast anställning och försöka börja om i nya försörjningsområden vid 535—560 års ålder. om arbetsmarknadsfrågor. Hon är inte här i dag, och jag skall därför inte närmare bemöta hennes inlägg, men jag vill uttala förhoppningen att vi vid annat tillfälle skall kunna diskutera dessa problem. Jag hoppas också att fru Sundberg så småningom skall lära sig något om samhällsekonomi och arbetsmarknadspolitik.

Under dessa dagar har så många framfört önskemål om utbyggnader på olika områden i vårt samhälle, inte minst på vårdområdena. Att samtidigt tala om skattesänkningar rimmar emellertid ganska illa, i varje fall när man, som man ofta har gjort, klagar över de höga marginalskatterna, som ju drabbar de större inkomsttagarna.

Herr talman! I år liksom förra året har nedskärningen av anslaget till polisen varit anmärkningsvärd. Där liksom på många andra områden har uppenbarligen låtgåsystemet varit vägledande. Samtidigt som man anser sig ha råd med t.ex. partistöd och en kraftig utbyggnad av radio och TV, skär man ned, även där ett tillgodoseende av varje del av det yrkade anslaget skulle på sikt innebära en direkt besparing. Det är ju uppenbart att en förstärkning av poliskåren, inte minst för övervakning, har en starkt brottshämmande effekt. I dagens läge med en fortsatt ökning av brottsligheten — nu särskilt av grövre och mera svårutredda brott — är det alltså av utomordentlig vikt att vi satsar på en förstärkning av poliskåren och dess tekniska resurser. Det blir anledning att senare i år återkomma till den frågan. Ett annat problem som jag i detta sammanhang inte kan underlåta att beröra är frågan hur allmänheten och då särskilt ungdomen ser på polisen. Vilken ställning har egentligen polisen i vårt svenska rättssamhälle? Det som skedde ute i Handen natten efter nyårsdagen 1967 ger en kuslig bild av hur vårdslöst den frågan har behandlats på sistone. Detta att någon kommer på idén att skjuta en polisman med kulsprutepistol -— ger det oss inte anledning att tänka om? Därtill kommer denna gång att mördaren eller mördarna, när de skall avhämta tidigare ihopsamlat tjuvgods, tar med sig ett sådant vapen för att kunna döda den polisman eller nattvakt som skulle kunna hindra deras arbete. Varje risk i form av överlevandes vittnesmål måste också elimineras. Det gäller att skjuta tills alla säkert är döda. Här kan ingen komma och tala om panikreaktion. Inte ens den som blir överraskad vid första besöket på en brottspiats och då använder vapen kan anses handla i panik. Han har ju tagit med sig vapnet i tanke att använda det i händelse av upptäckt. än mindre kan den anses handla i panik som återvänder till en brottsplats för att hämta kvarlämnat gods och därvid brukar vapen. Kort efter det som skedde i Handen försökte en femtonåring i södra Sverige skjuta en polis. Det kan invändas att det är enstaka, missanpassade personer som handlar så. Så enkelt är problemet dess värre inte. Handlingar utförda av någon eller några kan vara symptom på ett allmännare tänkesätt. Det som nu hänt och det som förra året hände i Furuvik och Nyköping visar att det skett en avtrubbning av respektkänslan för rättssamhället och dess väktare. Detta är något som icke kan tolereras. Den som ger sig på en polisman ger sig på rättssamhället. Kanske har den osmakliga uppmärksamheten med snudd på glorifiering av en för mord på polis misstänkt i viss press i somras bidragit till av avtrubba andra. Faktum är att inställningen till polisen undergått en påtaglig förändring till det sämre, och en mer negativ inställning till polisen är i själva verket detsamma som en mer negativ inställning till rättssamhället. Polisen är den del av rättssamhället som närmast har att svara för och skall vara en garant för den enskilde medborgarens säkerhet. Den enskilde polismannen skulle egentligen inte ens behöva bli utsatt för hot. Blir en brottsling överraskad då har brottslingen, inte polisen, förlorat spelet. Det är spelets regler. Något måste göras och det måste göras nu. Här är det inte fråga om vedergällning. Det som är gjort är gjort. De familjeband och kamratband som nu senast i Handen så brutalt slitits kan ingen regering återknyta. Vad det nu gäller är att vi får tillbaka respekten för lag och rätt, respekten för liv och i detta sammanhang respekten för dens liv som har till uppgift att själv oskyd dad skydda oss andra till liv och egendom.

Herr talman! Den statsverksproposition som i år lagts på riksdagens bord kännetecknas onekligen av en viss kärvhet, och i så måtto kan man väl säga att den harmonierar ganska bra med den ansvarige utgivaren. Det skall väl också sägas att det inte är så lätt att åstadkomma enbart positiva aktstycken i en konjunktur som vår, som är så oenhetlig och uppvisar så många, ofta varandra motsägande yttringar. Man har under denna debatt karakteriserat konjunkturen som en högkonjunktur för många branscher med brist på arbetskraft och behov av utbyggnad, men med starka inslag på andra håll av friställelser och omstruktureringar; situationen kan för vissa branscher och områden sägas vara krisartad. Skaraborgs län avviker ingalunda från detta mönster; i varje fall finns omställningsproblemen med i bilden. Länet har under senare år undergått en klart positiv utveckling, även om utvecklingskurvan inte gått speciellt brant uppåt. Det fenomen som man ofta kallar strukturrationalisering har medfört att även negativa krafter påverkar utvecklingskurvan — som vi hoppas utan att lyckas vända den nedåt. Sålunda har det under fjolåret varslats om friställelse av 1800 anställda. Hälften av dessa friställdes under 1966, och cirka 900 beräknas friställas under 1967. Arbetet med att skaffa dem nya anställningar pågår och kan väl sägas hittills ha givit ett relativt hyggligt resultat. Men ännu återstår mycket att söra. Vad jag speciellt skulle vilja påpeka är att länet har cirka 500 byggnadsarbetare som för närvarande inte arbetar inom facket. Ett hundratal av dessa sysselsätts med beredskapsarbeten, men det vore onekligen värdefullare om denna arbetskraft finge bygga bostäder och därmed utföra ett me ningsfullt arbete i det yrke som är deras eget. Vi kan konstatera att den tilldelning av bostadskvoten som länet får fortfarande är otillräcklig och att länets andel av bostadskvoten inte är proportionell mot länets andel av vår befolkning. Den del av bostadskvoten som tilldelats Skaraborgs län är klart otillräcklig. Jag skall belysa detta med några siffror. I den kvot som anges med ramar för 1967 fördelas 80000 lägenheter. Folkmängden i riket är 7,8 miljoner. Storstadsområdena, med en befolkning som motsvarar 28,9 procent, får en kvottilldelning inom ramen på 37,5 procent. Kvottilldelningen i förhållande till folkmängdsandelen blir då 1,29. Där är alltså ett positivt förhållande mellan de två procenttalen, uttryckt i tilldelning av lägenheter i förhållande till procenttal av folkmängden. Jag skall nu inte trötta kammarens ledamöter med att referera hur samma relation ställer sig för samtliga län utan tar enbart Skaraborgs län. Där är motsvarande siffror 2,3 procent av lägenhetstilldelningen inom ramen, medan folkmängdsandelen är 3,2 procent. Förhållandet mellan lägenhetstilldelning och folkmängdsandel är alltså här 0,72 mot storstadsområdenas 1,29. Det säger ju en del om variationerna i tilldelningen. Jag har inte för avsikt att kverulera här gentemot storstadsområdena, men det är intressant att ställa siffrorna i relation till varandra. I en del områden väger relationsoch procenttalen i stort sett jämnt. Ur jämförelsesynpunkt vore det kanske riktigast att utgå från dessa tal.

Och då skall man lägga märke till att våra två nordligaste län, som brukar betraktas som speciellt känsliga i detta avseende, ligger klart bättre till. Nå, vad är då att göra? Vi kan inte minska byggtakten i storstadsregionerna. Det är självklart, och det är inte heller min mening. Helst skall vi öka den även där. Men jag anser det felaktigt att människor som har till yrke att bygga hus inte skall få göra det, när vi behöver bostäder, utan dels skall sysselsättas i beredskapsarbeten och dels friställas — eller, som ofta sker, arbeta på byggen som mycket väl kan anstå ett tag. Att så skett finns det som känt exempel på. Det har visat sig att det ofta även skulle ha gått att ordna kapitalfrågan genom lokala ansträngningar och med god vilja, så att man med ett friare system skulle ha kunnat öka den viktiga bostadsproduktionen i icke oväsentlig grad. En annan sak, som skulle underlätta ett smidigare och ökat byggande, är om man räknade givna ramar i kronor, tusentals eller miljoner kronor, alltså i produktionskostnad i stället för i antal lägenheter. De sistnämnda kan ju variera avsevärt i storlek och byggkostnad. Man skulle då få till stånd en automatisk strävan att bygga fler och billigare bostäder inom givna kostnadsramar, och alla är väl överens om att fler bostäder och billigare bostäder, det är vad vi i dag behöver. Jag skulle så vilja anknyta till inrikesministerns positiva svar i höstas på min fråga om lokaliseringsstöd i händelse av allvarliga störningar i sysselsättningen i Skaraborgs län. Hittills har man inte bedömt friställelserna vara så allvarliga, att man vill lämna sådant stöd från statsmakternas sida. Man har väl räknat med att näringslivet självt, med det stöd länets egna organ kan prestera, skall kunna lösa det mesta av problemen, och vi hoppas att så skall kunna ske. Jag tillät mig i höstas i samband med nyss nämnda svar från statsrådet Rune Johansson att påpeka, att investeringsfondernas frisläppande betyder en avsevärd hjälp för de aktuella företagen att erbjuda fler arbetstillfällen. Det borde därför i dagens läge, med det stora antalet friställelser på vissa orter, vara angeläget att man omprövar några negativa beslut om användande av investeringsfonder för företag i Skaraborgs län; följden skulle i en del fall kunna bli väsentligt ökad export samtidigt som arbetstillfällena ökar. Jag hoppas på en positiv behandling, om det kommer nya ansökningar. I detta sammanhang vill jag peka på de svårigheter som vissa svenska företag kämpar med då de vid export har mottagarlandets skyddstullar att övervinna samtidigt som motsvarande tullskydd inte finns på vår egen hemmamarknad vid import av samma artiklar från det andra landet. Dessa tullmurar rör sig om 10—153 procent, i några fall 20 procent. Jag tycker att det innebär ett gott betyg åt det svenska företagets effektivitet och rationalisering, när man trots en sådan tullmur kan framgångsrikt konkurrera med företag på exempelvis den tyska marknaden som kopierat och tillverkar samma artiklar. Vad ett slopande av dessa tullmurar skulle betyda för våra exportmöjligheter säger sig självt, och jag vill understryka vikten av att vi snart kommer in i en större marknadsgemenskap, såsom vi eftersträvar. I varje fall borde samma villkor gälla ömsesidigt i handeln mellan två länder. Handelsministern gav tidigare i debatten uttryck åt liknande synpunkter, och jag vill hoppas att han skall få snar framgång i dessa strävanden. Utrikesministern yttrade tidigare i debatten beträffande u-landshjälpen, att han delade den uppfattningen, att missionens erfarenhet och offervilja bör utnyttjas för ett effektivt utslussande av u-landshjälpen; han hade också förvissat sig om att SIDA har en positiv inställning i det fallet. Jag noterade detta med tillfredsställelse och konsta: terar, att man nu har en mer realistisk syn på hur vår u-hjälp bäst skall användas. Det är ju u-landet och inte vår svenska administration som skall få den avgjort största delen av de tillgängliga medlen. Herr Rimmerfors har tidigare i dag berört denna fråga, varför jag inte skall gå djupare in på den.

Jag vill instämma i de föregående talarnas protest mot att människors frivilliga gåvor till detta högst angelägna ändamål skall straffbeskattas av staten som samtidigt säger sig vilja stödja syftet med den verksamhet som bedrives. Herr talman! Jag vill åter anknyta till utrikesministerns anförande där han talade om solidaritet även över landets gränser. Jag vill instämma däri och uttala förhoppningen, att denna solidaritet skall kunna bli märkbar såväl inom vårt land som ut över dess gränser — märkbar och mätbar i praktisk handling — och ge synbara resultat.

Herr talman! Eftersom jag står som 94:e man på talarlistan, och en del statsråd har begagnat sin rätt att deltaga i debatten, borde de frågor man kan ta upp till diskussion i många variationer redan vara avklarade. Det är emellertid åtminstone två frågor som jag ändå skulle vilja närmare beröra. Dessförinnan skall jag dock säga några ord med anledning av herr Börjessons i Falköping stora glädje över att det skall bli en resebyrålag för att förhindra den spekulation som svenska resenärer utsättes för av mindre nogräknade resebyråer. Jag delar hans glädje över att frågan tas upp på riksdagsplanet. Den har varit här förr, och den är välkommen åter. Den är välkommen också därför att den kommer att hyfsa debatten om resebyråverksamheten. Det faktum att det hittills inte varit någon enda auktoriserad resebyrå eller medlem av Svenska resebyråföreningen som genomfört en s.k. skandalresa vittnar om en snedvridning av diskussionen rörande reserbyråverksamheten. Jag hoppas att riksdagsdebatten, när vi får tillfälle att ta del av kommunikationsministerns proposition under vårriksdagen, skall rensa upp härvidlag. En av de frågor som jag helt kortfattat vill beröra är den som har anknytning till utnämningen av fru Alva Myrdal till ledamot av den svenska regeringen. Hon har under flera år spelat en uppmärksammad roll vid internationella fredsförhandlingar och hon fortsätter därigenom Sveriges goda traditioner, som har givit vårt land ett mycket gott anseende i praktiskt taget hela världen. Jag tänker på Sveriges skiftande insatser i FN, krönta av den framgång som den s.k. Undénplanen rönte i FN:s generalförsamling 1961. Jag kan också påminna om fredsförhandlingarna i Geneve och om våra insatser för u-länderna, som trots sin otillräcklighet ändå har givit uttryck för ordentliga ambitioner. Jag tror att jag tolkar meningen hos många av dem som är starkt engagerade i fredsarbetet, när jag säger att det råder glädje och tillfredsställelse över att den svenska regeringen — i likhet med den brittiska regeringen ansett nedrustningsfrågorna så angelägna, att den som handlägger dessa frågor fått status av regeringsledamot. Det är utan tvekan en av de mera glädjande händelserna i vårt land på senare tid. En annan fråga som jag skall beröra är några synpunkter på försvarets kostnadsram. Vi fick en liten försmak av den debatten redan 1964, då 31 socialdemokrater i andra kammaren motionerade om en översyn av försvarskostnaderna. Motiveringen för denna begäran om översyn var det påtagligt avspända internationella läge, som rådde redan då och som ytterligare har förbättrats sedan den diskussionen. Givetvis kan man ha olika uppfattningar om ett internationellt läge ur militär och även ur politisk synpunkt.

Jag vill ha detta sagt, ty diskussionen gäller inte endast ett försvar som skall ha en viss utrustning och organisation. Det är inte endast fråga om att skapa underlag för en fast neutralitet, utan det är också mycket angeläget att betona att kostnaderna för försvaret skall integreras i samhällsekonomien. Det har under remissdebatten framförts många önskemål om ökade statsutgifter. Man har pekat på bostadsfrågan, på familjepolitiken, på eftersläpande bostadsrabatter och på vårdområdet, och fru Heurlin tog upp diskussionen om anslagen till polisen. Bakom alla dessa påpekanden ligger önskemål om att åstadkomma snara förbättringar, en uppfattning som vi från socialdemokratiskt håll givetvis hälsar med utomordentligt stor tillfredsställelse. Men där har vi att erkänna begränsningarna av våra resurser — att vi måste hålla upp av ekonomiska skäl, att en tidtabell måste förlängas därför att vi inte kan skaka fram de resurser som behövs för att. på kortast möjliga tid klara av hela den problematik vi har att brottas med på skilda områden.

Det har under årens lopp varit så och är alltjämt så att alla de som fullgör sin värnplikt eller gör beredskapstjänst egentligen gör enorma uppoffringar för Sveriges försvar. Det vore en överdrift att säga att dessa unga män åker in till sin militärtjänst, fyllda av entusiasm, ty många av dem har kanske en annan mening om försvarets utformning, en annan mening om den kostnadsram som bör stå till försvarets disposition. Men just för att ge ett lojalitetsuttryck för en svensk neutralitet, för den svenska utrikespolitiken, har man gjort dessa enorma personliga och ekonomiska uppoffringar. Många har fått avbryta sina studier och sin utbildning. De har gjort månader i försvarets tjänst och sålunda hjälpt till att skapa helheten kring det som har bildat underlaget för den svenska neutraliteten.

I denna diskussion har också frågan om neutralitetsskyddet kommit in. Eftersom resonemanget förts mycket öppenhjärtigt är det väl förklarligt om det finns de som har fått uppfattningen att om försvaret inte får vad det begär innebär detta att vi inte längre kan upprätthålla den svenska neutraliteten. Det är inte militärledningen som är den högste väktaren av den svenska neutraliteten, utan det är regering och riksdag. Det är en politisk bedömning. Jag vill understryka vikten av att man i detta läge inte förledes till att ge större ramar åt försvaret än vad som utrikespolitiskt och samhällsekonomiskt är motiverat. Som framgått av de senaste dagarnas pressdebatter har ett underlag för samverkan åstadkommits mellan socialdemokratien och de båda mittenpartierna. Det vore lyckligt om man härvid kunde uppnå ett resultat, men jag vill framhålla att det måste åstadkommas med respekt för samhällsekonomien. Vårt mål måste vara att slå vakt om och säkra neutraliteten. En förutsättning är dock att kostnaderna för försvaret integreras i den svenska samhällsekonomien.

Herr talman! Sedan jag haft tillfälle att ta del av den debatt som fördes i första kammaren i förrgår och sedan jag uppmärksammat att vissa missförstånd uppstått i press och andra massmedia beträffande försvarsfrågan, finner jag det nödvändigt att här göra två klarlägganden. Jag skall emellertid börja med en något mera principiell inledning — det är så sällan som vi har tillfälle att föra en principiell debatt. Herr Erlander ville, märkvärdigt nog, att vi skulle ha en sådan under de tjugo minuter som stod till förfogande för varje talare före pausen i den sista TV-de batten före valet, då vi dessutom skulle belysa alla frågor. Någon gång borde vi dock ha tillfälle att här i riksdagen föra en sådan debatt. Jag skall emellertid med hänsyn till tiden försöka fatta mig relativt kort och hoppas på en fortsättning av denna typ av debatt längre fram. Vad jag här syftar på är skillnaden mellan en liberalt och en socialistiskt färgad trygghetspolitik i fråga om Sysselsättningen. Även om här inte finns några skarpa gränser, tror jag att man kan säga att tyngdpunkterna är olika förlagda. För den sociala liberalismen är det naturligt att fästa mycket stor vikt vid att ha smidigt fungerande marknader i folkhushållet, även om speciella ingripanden inte kan undvikas. Mot denna bakgrund framstår det som en huvuduppgift att undvika akuta bristfenomen, sådana som under krig och avspärrningstider är oundvikliga, ty då kommer regleringsoch ransoneringsåtgärder som ett brev på posten. Ta t.ex. kapitalmarknaden! Har man fört en sådan ekonomisk politik, att det föreligger en skriande brist på kapital, då blir det svårt att undgå åtgärder som styckar sönder kapitalmarknaden och inför en rad regleringar. Detta gäller särskilt om man har en socialistisk benägenhet för sådana ting. Därför har vi i folkpartiet år efter år betonat vikten av att den ekonomiska politiken skall sträva efter att sörja för en rikligare tillgång på kapital, ty det är under denna förutsättning som marknaden fungerar bäst. Den mängd av åtgärder som föreslagits behöver jag väl här inte upprepa. Jag vill betona att om man har en rimlig kapitaltillgång kan marknaden fungera utan förekomsten av skyhöga räntor. Man får också mindre uppdelning av densamma i olika delmarknader med skiftande grader av prioritering och politiska beslut. Att inflationen, som regeringen enligt vår mening kunnat effektivare bekämpa, snedvrider själva planeringen inom ekonomien, är uppenbart. Att den också minskar människornas sparande, är lika klart. Den misshandel av spararna, som inflationen innebär, kan inte undgå att få konsekvenser. På denna punkt har vi krävt större rättvisa. När det gäller utländska kapitalrörelser, som i vissa lägen kan öka tillgången på kapital i Sverige, har vi begärt en mindre restriktiv politik än regeringens. Jag erinrar här om ett litet exempel som visserligen är rätt gammalt men ändå nog så belysande. När det stora automobilföretaget Volvo ville ta utländska krediter för att kunna öka produktionen och därmed exporten till utlandet, uttalade handelsminister Lange en utomordentlig stor skepsis mot tanken på att man skulle kunna få någon nämnvärd svensk automobilexport. Denna bedömning ingick som ett inslag i regeringens mycket kallsinniga attityd: till upplåning i utlandet. Med socialdemokratisk kapitalmarknadspolitik och regleringspolitik har det visat sig att bostadsbyggandet följer en mycket ojämn kurva. Det blir, kort sagt, mycket ryckigt, delvis beroende på att riksbankens ingripanden på kapitalmarknaden inte har samordnats med bostadsbyggandet och dess planering, delvis av andra skäl. Det är klart att detta medför risker för en viss otrygghet i sysselsättningen för en hel del människor. En mer energisk kamp mot inflationen är alltså enligt liberal mening en central förutsättning för att det ekonomiska systemet skall fungera så smidigt att riskerna och otryggheten för människorna beträffande sysselsättningen blir så små som möjligt. Från socialdemokratiskt håll har man ofta sagt, att det gäller att välja mellan inflation och full sysselsättning. Jag tror att herr Gustafson i Göteborg kritiskt belyste den saken för inte så länge sedan. Det är en felaktig frågeställning. I själva verket medför en stor del av den inflation vi har risker för sysselsättningen. Den medför risker för en försvagad konkurrensförmåga, för en alltför liten export, för svårigheter när det gäller betalningsbalansen och alltså för en ojämn sysselsättning; kanske rent av för företagsnedläggelser eller korttidsarbete, som eljest kunnat undvikas. Vi har varnat för detta och sagt, att ni felbedömer denna fråga, när ni ställer ett bättre skyddat penningvärde som alternativ till den fulla sysselsättningen. Ta England som ett exempel! Där har man fört en politik som medfört att kostnadsnivån har kommit för högt upp, där betalningsbalansen har blivit svag, där arbetarregeringen har tvingats tillgripa en restriktiv politik, som direkt framkallar arbetslöshet och som också leder till en mycket ringa produktionsökning. Finansminister Sträng sade för sin del att han inte ville kritisera den engelska regeringens politik. All right, men den är till stor del en följd av den utveckling beträffande kostnadsnivåer och konkurrensförmåga, som vi så ofta har berört. Den frågeställningen är i viss mån och kan bli ännu mer aktuell för vårt land de närmaste åren. Enligt vår mening, som här så ofta har understrukits, är det en grundläggande uppgift för den ekonomiska politiken att sörja för att de relativa kostnadsnivåerna utvecklas på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Eljest uppstår risker för minskad sysselsättning. Att regeringen har skjutit den saken åt sidan och därigenom försvårat eller omöjliggjort en planmässig ekonomisk politik, måste jag således än en gång konstatera, utan att därför upprepa debatten om hela vårt mångsidiga program för ett bättre skydd åt penningvärdet. En annan sak som också inverkar på tryggheten i sysselsättningen, är såsom också framhållits, att väl konsoliderade företag har större möjlighet att stå emot de svårigheter som uppkommer av och till av hänsyn till konjunkturerna eller av andra skäl. Vi har därför sagt att det är ett allmänt intresse också för löntagarna att man tillåter en viss konsolidering av företagen. Det blir större trygg het för de anställda på det sättet och därigenom större möjligheter att, såsom vi också har förordat, på olika vägar direkt öka anställningstryggheten. Statsminister Erlander har i första kammaren uttryckt den meningen, att det inte är regeringens politik som gör att finansieringsgraden inom det svenska näringslivet har minskat, alltså att företagen är mindre väl konsoliderade och därför mindre väl kan motstå svårigheterna, varigenom riskerna för en tryggad sysselsättning har ökat. Jo, herr statsminister, detta är till betydande del ett regeringsansvar, bl.a. därför att ni genom det sätt, på vilket ni har genomfört bestämmelser om enskilda företags pensionsfonder och genom det sätt, på vilket ni har reglerat mycket knappa möjligheter att göra avskrivningar på byggnader, faktiskt har bidragit till att likviditeten inom och konsolideringen av företagen är svagare än den behövde vara. Ni har förmodligen ursäktat er med att säga, att om man konsoliderar företagen kan det medföra fördelar inte bara för de anställda, vilket ju är uppenbart, utan också för företagens ägare. Men nu ser vi att landet har bragts i ett sådant läge, att nu kommer regeringen till skattebetalarna och säger att nu skall ni betala 500 miljoner kronor extra som skall användas på ett eller annat, inte närmare angivet sätt till stöd för företagen. Hela denna tankegång, att man skall skilja så starkt på de olika gruppernas intressen, tror jag i längden leder till en återvändsgränd. Det finns mycket mera av parallella intressen när det gäller väl konsoliderade företag som kan ge tryggad sysselsättning än vad man på socialistiskt håll brukar erkänna. Jag förbigår, herr talman, betydelsen av den stora skattereform som vi så ofta har talat om och som bl.a. helt enkelt innebär ett försök att rationalisera skattesystemet så att näringslivet på det sättet kan arbeta smidigare. Detta skulle också utgöra ett bidrag till att skapa me ra likartade konkurrensförhållanden mellan svenskt näringsliv och utländska företag ute i Europa. Kort sagt, herr talman, enligt liberal mening gäller det att skapa sådana förutsättningar för det ekonomiska maskineriet, att man kan förebygga uppkomsten av sådana »bristande balansproblem» som leder till otrygghet i sysselsättningen. Helt kan detta naturligtvis inte ske, men som jag här helt kort antytt bör det kunna ske i högre grad än som hittills varit fallet. På socialdemokratiskt håll tycks man inte riktigt vilja inse betydelsen av att förutsättningar skapas för en effektiv marknadshushållning. Detta är en orsak till att vi nu hamnat i det läge där vi nu befinner oss och där regeringen ständigt föreslår mera omfattande ingripanden. Låt mig säga att det är klart att här behövs en energisk arbetslöshetsoch sysselsättningspolitik. På den punkten har det, såvitt jag vet, inte rått några väsentliga meningsskiljaktigheter på mycket länge. Betydelsen av rörlighet för arbetskraften, omskolning, utbildning och allt detta är problem som kunnat lösas i stort sett i enighet. Jag har såsom ledamot av arbetsmarknadsutredningen faktiskt på vissa punkter gått med på mera långtgående åtgärder, som jag hoppas att det så småningom skall skapas förutsättningar att genomföra. Investeringsfonderna ger vissa möjligheter. De användes från början huvudsakligen med tillämpande av generella regler för ökad sysselsättning inom vissa områden, när konjunkturerna försvagades. Sedan har det kanske blivit en tendens att använda dem genom direkta regeringsbeslut för enstaka företag. En problematik som jag tror behöver tas upp till övervägande är i vad mån man kan komma längre med generella åtgärder och mindre behöver tillgripa sådana punktbeslut av politisk karaktär. Beträffande lokaliseringspolitiken vill jag säga att vi på vårt håll när det gäller resursernas storlek velat gå något längre än regeringspartiet. Jag skall inte här närmare diskutera den saken. Om = strukturrationaliseringen, som statsministern hänvisade till, vill jag bara säga att jag gick in på frågan i mitt anförande i förrgår. Jag gjorde däri klart att det kan uppkomma situationer, där den aktiva sysselsättningspolitiken behöver en viss komplettering för att uppnå lösningar av de stora omställningsproblem som blir aktuella, lösningar som är samhällsekonomiskt och socialt berättigade på lång sikt. Själva problemställningen är vi, såvitt jag förstår, inte oeniga om. Emellertid kom statsministern här med en del mycket förbluffande uttalanden. Han tycktes vilja göra gällande att de reflexioner, som hade förts fram inte bara från högerpartiets utan också från mittenpartiernas sida rörande den s.k. fonden, på något sätt skulle innebära att man inte ville ställa resurser till samhällets förfogande för erforderliga åtgärder. Jag ber därför att få påpeka, herr talman, att det gjordes fullt klart, inte bara av mig utan även av andra talare här när vi uttalade oss om budgeten, att vi var med om att ställa erforderliga resurser till förfogande. Den fråga som vi diskuterade — diskuterade preliminärt eftersom regeringen inte har kommit med detaljerade förslag — var med vilka metoder man bäst kan använda dessa resurser. Att här ge intrycket av att vi liksom säger nej till att här kan behövas resurser för strukturrationalisering är, kort sagt, att direkt vanställa vad som har uttryckts i en rad yttranden. Att vi i folkpartiet skyndsamt vill uttrycka en viss oro i fråga om de metoder som kan komma att användas när staten skall slussa detta kapitel över till näringslivet torde få betraktas som helt naturligt. Vi önskar såvitt möjligt ha för det första en viss decentralisering, för det andra sådana metoder som inte i onödan leder till att politikerna skall sitta och fatta de avgörande besluten i enskilda fall. Likväl säger statsminister Erlander i första kammaren på tal om fonden att oppositionen för några år sedan fick en läxa. »Ni kommer att få en till nu när vi försöker att göra gällande att medborgarnas krav på trygghet i föränderlighetens samhälle, kravet på att strukturrationaliseringen skall på en gång både stödjas av samhället och göras på ett sådant sätt, att man kan säkra den enskilda människans trygghet.» Vem är det herr Erlander vänder sig emot?

Det är klart att här uppkommer många problem, som vi får återkomma till när regeringen har kommit med mera detaljerade förslag, men vi har varit med om förut att regeringen, låt vara utan att erkänna det, tar hänsyn till kritik som framföres från OoOppositionen, Det är naturligt att vi bl.a. av detta skäl inte ville helt avvakta framläggandet av propositionen innan vi kommer med offentligt framförda synpunkter på själva administrationen. Jag skall inte gå in på statsministerns historiska paralleller, ty det har redovisats i pressen hur föga relevanta de var. Jag vill bara erinra om att han nämner Dals Långed och Ådalen som exempel på områden där ett speciellt samhällsintresse .är naturligt. Vem har bestritt det? Detta är emellertid till stor del en fråga för den lokaliseringspolitik som regeringen kanske var något trög att gå med på och i vilken den i varje fall inte har spelat någon le Herr talman!

Det är att fullständigt snedvrida hela debatten om detta viktiga spörsmål. Jag hoppades verkligen att regeringen skulle vara intresserad av att försöka skapa en så god konstruktion som möjligt — det har man sagt att man är — men statsministerns uttalande är inte av den arten. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, framhålla att en politik, som ger människorna trygghet för sysselsättningen, ur liberal synvinkel framstår såsom i grunden väsentlig och avgörande för ett gott samhälle. Det gäller att befria människorna från det beroende och den otrygghet som de utsätts för ifall icke detta problem löses. Detta är alltså inte bara en ekonomisk effektivitetsfråga utan en fråga som får ses från andra, både humanitära och frihetsmässiga aspekter.

Men de ekonomiska resurserna som behövs och därför skall skapas vill vi ställa till förfogande för lösning av en så central uppgift som den här berörda. Herr talman! Det har uppstått vissa missförstånd beträffande försvarsfrågans aktuella läge vilka jag helt kort vill söka undanröja. Som ledamoten av utredningen herr Ståhl uttalade i kammaren sent i går kväll har vi inom folkpartiet — och jag tror detta även gäller centerpartiet — varit med om att en reduktion av försvarskostnaderna är ofrånkomlig, jämfört med vad som skulle bli följden vid ett bibehållande av nuvarande grunder. Något annat politiskt ställningstagande än att en väsentlig reduktion är ofrånkomlig, jämfört med nuvarande grunder, har vi inte varit med om. Nu har frågan varit vilka utredningar som skulle sättas i gång inom försvarsutredningen för att få problemet belyst, och då gäller det naturligtvis att få olika alternativ undersökta, så att man därefter kan ta ställning till hur försvaret skall ordnas i framtiden. Det gäller att få en bild av hur man — om jag får uttrycka mig litet populärt — skall kunna på längre sikt få så mycket försvar och så effektivt försvar som möjligt för varje miljon i anslag. Det är ju nödvändigt att få detta utreit och belyst innan man tar ställning. På denna punkt tror jag väl att försvarsministern och jag är överens, ty annars skulle vi ju inhibera utredningen. Tidpunkten för det politiska ställningstagandet kommer alltså efter utredningarnas utförande och inte före. För att markera detta användes i höstas uttrycket »ett räkneexempel»; jag tycker inte att denna term är så lyckad och vill inte upprepa den, men den anger i alla fall att det inte är fråga om ett politiskt ställningstågande. Jag vill därför, herr talman, konstatera att inga förhandlingar har ägt rum om en fixering av den framtida kostnadsnivån för försvaret. I varje fall har folkpartiet inte deltagit i sådana förhandlingar. Däremot har vi diskuterat hur utredningsarbetet skulle tillrättaläggas, så att man skulle få så gott material som möjligt för att sedan kunna ta politisk ställning. Liksom ledamoten av utredningen herr Nihlfors hoppas jag att förutsättningar skall kunna skapas, så att inom utredningen förhandlingar skall komma till stånd, när materialet föreligger, varvid man bör eftersträva att fullfölja den gamla svenska' politiken om allmän demokratisk enighet om det svenska försvaret.

Herr talman! Jag hälsar naturligtvis med glädje och entusiasm det tillfälle som jag fått att nu, klockan halv två på lördagen, ta upp en principiell diskussion med herr Ohlin! Min hänsyn till kammarens tid hade gjort att jag, eftersom kammaren verkligen har penetrerat dessa ting så noggrant, inte hade tänkt besvära kammaren mer, men självfallet är jag tacksam för det här tillfället som herr Ohlin har givit mig. Och varför ger han mig det? Såvitt jag förstår är det väl helt enkelt så att han, sedan han börjat fundera på sina partikamraters inlägg i första kammaren, har funnit det nödvändigt att ro bort från högern. Det är en undanmanöver för att markera att han med tiden kommer i närheten av herr Hedlund, och det hälsar jag naturligtvis med stor. tillfredställelse, ty herr Hedlund är onekligen bättre än herr Ohlin. Det är alltså den lilla undanmanövreringen från tidigare uttalanden, som gör att vi nu får stanna kvar här och diskutera. Den historiska analysen får emellertid vara vad den vill. Jag skall ta upp de synpunkter som herr Ohlin har fört fram. Den otillräckliga kapitalmarknaden är det, som man skall skylla på att vi nu har besvärligheter inom den stora omställningsprocess, som alla är Överens om kommer inom den svenska in dustrien. Det var säkert många lyssnare — om det nu fanns många lyssnare här — som fick den föreställningen att vi befinner oss i en ytterligt ansträngd situation, eftersom vi investerar mycket litet i Sverige. I själva verket beror ju det ansträngda läget på kapitalmarknaden därpå, att investeringsverksamheten i Sverige är fantastiskt hög. Detta känner naturligtvis herr Ohlin till, men det kan ju finnas någon av mina åhörare som inte vet det och som av herr Ohlin fick den uppfattningen att här rådde en mycket katastrofal situation. Bruttoinvesteringarna i Sverige per invånare uppgick under exempelvis år 1965 till 590 dollar. Det är en mycket hög siffra, som i Europa endast överträffas av Schweiz. Andra länder, t.ex. det efter mera liberala principer styrda Västtyskland, ligger på 500 dollar per invånare, alltså ungefär 500 kronor lägre då det gäller investeringarna. Och vi skall inte tala om England, som i tretton år har haft glädjen av att ha en högerregering och där bruttoinvesteringarna år 1965 uppgick till 320 dollar per invånare, alltså något mer än hälften av de svenska investeringarna. Så snart man resonerar om ekonomi, måste man ha klart för sig, att de svenska industrioch bostadsinvesteringarna samt de allmänna investeringarna ligger på en mycket hög nivå en så hög nivå att det för att skaffa fram det kapital som behövs har varit nödvändigt att vidtaga extraordinära åtgärder. En av dessa åtgärder har varit att staten i så liten utsträckning som möjligt har gått ut på kapitalmarknaden. Detta är viktigt, herr Ohlin, att nu erinra sig. Vår strävan att överbalansera budgeten — eller i varje fall totalbalansera den — under hela 1950-talet möttes ju av en hårdhänt kritik från herr Ohlin. Han påstod gång på gång från kammarens talarstol, att det är orimligt att skattebetalarna skall finansiera bostadsbyggandet.

Det verkliga förhållandet är alltså, att herr Ohlins eget parti och herr Ohlins egen ekonomiska politik skulle ha omöjliggjort den användning av kapitalresurserna, som ledde till en ännu högre investeringsverksamhet i slutet av 1950 talet och som medförde den starka produktionsökningen inom svensk industri. Det brukar påstås, att jag har anlag för att vara skrytsam — det är fel; jag bara talar om hur det är. Jag vågar konstatera, att utan den av socialdemokratien i huvudsak styrda och av bondeförbundet stödda politiken under 1950-talets senare del med de starka budgetförslag, vi då lade fram, skulle vi icke ha fått uppleva den välståndsökning som vi nu har haft. Herr Ohlin kan aldrig komma förbi att folkpartiets politik under dessa kritiska år innebar ett direkt hot mot den kapitalmarknadslätthet som han nu talar om. Låt oss sedan fortsätta, herr Ohlin, och tala om en annan åtgärd, beträffande vilken jag dock dess värre inte hade något stöd av bondeförbundet. Denna andra åtgärd, som medfört ett så omfattande kollektivt sparande att det fanns en chans att lägga fram så väldiga investeringsplaner, är tillkomsten av pensionsfonderna — en väsentlig del av den svenska kapitalmarknaden har åstadkommits genom det sparande som gått till ATP-fonderna.

Vi skall ha klart för oss vad saken gäller. Fonden skulle — det är alldeles riktigt — icke behövas för industriens kapitalförsörjning i och för sig, om det verkligen vore så att vi hade en kapitalmarknad som vore så »lätt» som herr Ohlin påstår att den är. Men i själva verket är kapitalmarknaden på grund av vår höga investeringsnivå utomordentligt ansträngd. Har vi möjligheter att sänka denna investeringsnivå? Det har vi inte! Vi kan inte pressa ned investeringsnivån; bostadsbyggandet pressar på, de kommunala investeringarna är betydelsefulla och vi står inför en strukturomdaning inom svensk industri. Det ledsamma med herr Obhlins anförande var att han förde ett så statiskt resonemang. Han tycktes tänka: svårigheterna går alltid att klara med arbetslöshetsmedel. Ådalens problem i dag kan man naturligtvis lösa med hjälp av arbetslöshetsmedel och lokaliseringsmedel. Men tror herr Ohlin verkligen att det går att med lokaliseringsmedel finansiera de väldiga strukturförändringar inom svensk cellulosaindustri, som vi måste genomföra om vi skall ha en möjlighet att hävda oss på den internationella marknaden? Tror vidare herr Ohlin t.ex. att det på vår kapitalmarknad, som redan nu är hårt ansträngd, kommer att bli lätt att mobilisera kapital för de strukturrationaliseringar som sannolikt måste göras inom ståloch varvsindustrierna? Det är bra att herr Ohlin nu har givit upp allt motstånd mot en positiv arbetsmarknadspolitik. Han hade inte exakt samma inställning för några år sedan. Men det är bra att han nu har gjort det och vi skall då inte tala mer om det. Men det är ett hopplöst föråldrat och statiskt resonemang man för, när man förfäktar att de strukturomdaningar som svenskt näringsliv i dag står inför kan klaras med arbetslöshets-, arbetsmarknadsoch lokaliseringsbidrag. Då är frågan: Varifrån skall pengarna tagas? Är det möjligt att på den vanliga kapitalmarknaden göra en inbrytning av denna väldiga storleksordning? Vi har sagt, att det är det inte. Den vanliga kapitalmarknaden är redan nu på grund av våra ambitioner — som jag hoppas att herr Ohlin delar — så hårt ansträngd, att extraordinära åtgärder måste till. Och den extraordinära åtgärd vi nu föreslagit är att öka konsumtionsbeskattningen och - använda medlen för detta ändamål. Det är sålunda ett direkt sparande. Den enda invändning som rests häremot är att den »ökar vår makt». Men det är ju ett löjligt resonemang! Ni förde precis samma tal i ATP-diskussionerna, då vi förde fram frågan om människornas trygghet. Då sade ni att de väldiga fonderna kommer att betyda ökad makt för samhället. Men det är ju ett sekundärt resultat! I det anförande som jag vände mig emot i första kammaren var det emellertid inget sekundärt resonemang. Herr Dahlén slog där helt enkelt fast att detta var typiskt socialdemokratisk politik, avsedd att öka vår makt.

Det var helt enkelt ett utslag av min vänlighet att tala om för folkpartiet, att det kommer att gå så om partiet envisas med att av doktrinära skäl försöka rida spärr mot utvecklingen. Detta var vad jag sade, och jag tar inte tillbaka en enda sak. Kanske skulle jag inte yttra mig så här kraftigt, eftersom ju herr Ohlin är på full flykt från högerns ståndpunkt beträffande denna fond. Det är klart att jag hoppas att han under välvillig ledning av herr Hedlund kommer på rätt sida när avgörandet skall fattas! Det är alldeles riktigt, herr Ohlin, att det är viktigt att hantera fonden på rätt sätt. Innan vi tog striden i ATP frågorna frågade jag gång på gång alla de borgerliga partierna: Finns det inget intresse hos er att försöka lösa problemet om den makt, som fonderna otvivelaktigt innebär? Nej, det fanns inget intresse för detta vid den tidpunkten. De borgerliga partierna var då övertygade om att de skulle kunna slå oss och förhindra tillkomsten av ATP-fonderna. Nu vill jag säga, att vi naturligtvis är intresserade av att få en så bred samling som möjligt kring den näringspolitiska fonden. Trygghetsproblemet är det väsentliga.

Hela mitt tal var alltså en vädjan: försök att släppa doktrinerna — ta upp denna fråga som en praktisk angelägenhet! Jag tror att jag ordagrant skulle kunna hänvisa till vad jag sade innan ATP-striden började: Släpp den doktrinära inställningen, låt oss resonera om de allvarliga problem som svenskt näringsliv står inför, även om man på industrihåll låtsas än så länge inte förstå vad det gäller. Jag är övertygad om att när vi väl har lagt fram vårt förslag om den näringspolitiska fonden, så kommer man att finna att det innehåller så mycket av sunt förnuft, att det blir väldigt svårt att gå emot förslaget av doktrinära skäl; skäl som inte har med de reella förhållandena att göra. Och framför allt varnar jag än en gång: Låt inte skräcken för att öka samhällets — riksdagens och regeringens — makt hindra er från att vidta de dispositioner som människorna kräver i trygghetens intresse. Ja, herr talman, jag skulle verkligen haft lust att ta upp ett allmänt resonemang omkring de problem som här möter — jag tror nämligen att de för närvarande är väsentliga i svensk politik. Om det utrikespolitiska lugnet får fortsätta, räknar jag med att näringspolitiken blir det problem som vi — och kanske våra efterträdare under 1970 talet! — får ägna större uppmärksamhet än några andra frågor. I den diskussionen har vi hittills haft ytterst liten glädje av de inlägg som gjorts från den borgerliga sidan i årets remissdebatt. Jag antar att det sammanhänger med den allmänna inaktivitet som har präglat den borgerliga sidan, sedan de partierna vunnit den för dem själva tydligen helt överraskande framgången vid kommunalvalet. Det blir kanske bättre när motionerna kommer! Jag har ytterligt sällan glädjen att kunna instämma med Expressen, men jag vill göra det helhjärtat i dag när tidningen säger, att det ju ändå är bedrövligt att inte oppositionen har lagt fram sina motioner så att man kan få diskutera dem på en gång. Jag har aldrig förstått varför oppositionen har valt att ständigt vara i underläge. Man är tydligen så van vid detta att man trivs med det, men annars vore det väl naturligt att på en gång få diskutera regeringens alternativ och oppositionens alternativ. Framför allt vore det intressant detta år, då vi står inför så många nya och intressanta synpunkter. Den politiska diskussionen har emel lertid inte haft mycket att ge när det gäller dessa frågor. Däremot tror jag alt man kan säga, att våra författare på ett utomordentligt sätt har belyst mycket av den problematik som här möter oss. Jag tror faktiskt att det skulle vara nyttigt om politikerna tog sig en funderare exempelvis på frågeställningarna i boken »Insändarna» med dess kritik av Skånska Cements sätt att behandla en del av Gotland, eller ett studium av Fagerbergs »Det vitmålade hjärtat». Jag tror nu inte att det recept, som Fagerberg har att ge, egentligen har någon betydelse, därför att jag inte ett ögonblick tror på att vi skall kunna minska takten i produktionsstegringarna. Det kan emellertid vara mycket värdefullt att vi politiker och även industrimänniskorna då och då frågar: Vad är det vi kämpar för? Varför är vi så ivriga att produktionsresultatet skall stiga? Ja, det är väl inte så som Fagerberg säger — därför att avfallskvantiteterna skall bli större, så att vi skall få större och större möjligheter att förgifta atmosfären och det skall bli smutsigare både i vattnet och på våra gator. Det är inte heller för att trängseln och köerna skall öka. Men otvivelaktigt kan det förhållandet vilseleda oss, att vi inte tänker på mycket annat än produktionsstegringen. Visst skall vi slåss för produktionsstegringen; vårt förslag till näringslivsfonden är ett uttryck för vår vilja att medverka till att produktionen kommer alt stiga även i fortsättningen. Det skadar dock inte, om vi ibland funderar över varför vi gör allt detta — inte därför att vi skall vägledas av en teknisk pessimism, som jag tycker mig märka hos Fagerberg, utan därför att vi skall komma ihåg att det ändå ytterst är människorna det gäller. Efter det enligt min mening utmärkta anförande, som Viola Sandell höll för någon timme sedan, är det kanske onö digt att ytterligare fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på problematiken: Hur skall vi göra för att snabbast möjligt få en så stark produktionsstegring, att vi kan skapa om miljön för människorna? Och hur skall vi göra för att med bibehållande av högkonjunkturens tendenser ändå kunna förhindra att lönesplittringarna blir alltför våldsamma? Det hade varit mycket intressant, herr talman, att ta upp dessa problem. Jag tror att dessa frågor är väsentligare för 1970-talets politik än resonemanget om att vi måste vara så rädda för överflyttning av makten till samhället, till riksdagen och regeringen, att vi inte vågar handla när det gäller Sveriges medborgares trygghet.
Herr talman! Herr Erlander talade nu om vikten av en snabb produktionsstegring, som kunde skapa resurser för tryggare och i olika avseenden bättre förhållanden för människorna. Jag hälsar herr Erlander välkommen — han tycks nu vara beredd att ansluta sig till den politik som centerpartiet och folkpartiet sedan länge förordar och som just lägger sin tyngdpunkt på att en snabbare tillväxt av resurserna ger möjlighet att lösa problemen och inte minst att i ordets mest generella bemärkelse skapa en bättre miljö för människorna. Får jag, herr talman, bara påpeka, att statsministern helt förbigick att kapitaltillgången blir summan av enskilt och offentligt sparande. När vi från folkpartiets sida föreslog en större pensionsfond enligt vårt ATP system än regeringen, så fick vi kritik för det, därför att det hade vissa konsekvenser. Nu har statsministerns minne svikit honom, så att han har glömt bort detta. Men får jag erinra om att medlen från dessa fonder ju går till kapitalmarknaden på vanliga vägar och alltså inte används på det sätt som statsministern nu talar om. Herr talman! Vad jag vill understryka är följande. Statsministern talar visserligen av och till som om vi inte ville ställa resurser till förfogande för en energisk politik när det gäller strukturrationaliseringen. Men statsministern tvingas i alla fall att medge — han sade det uttryckligen en gång — att den enda invändning som framförts har inte gällt resurserna, själva pengarna, utan metoden att använda dem — där vi har önskemål. Då kan det alltså konstateras att diskussionen här gäller vilken metod som samhället skall använda för att befrämja utveckling och strukturrationalisering. Vad säger då herr Erlander om denna metod, när vi framfört vissa principiella synpunkter? Jo, han säger — och herr Sträng sade det också att metoden får vi närmare diskutera längre fram. Men inte desto mindre avger herr Erlander nu högtravande förklaringar om att vi en gång kommer att finna att vi gör oss skyldiga till misstag av väldig räckvidd. Diskussionen gäller alltså inte resurserna — den gäller i stället den inte närmare specifierade metod, som föreslås av regeringssidan, och den heller inte närmare specificerade metod, som vi anlagt vissa synpunkter på. Och så kommer statsministern med dessa varningar för stora, oerhörda nederlag. Det skedde mot bakgrunden av att han i andra delar av sitt yttrande liksom i första kammaren ville ge intrycket att vi inte ville ställa erforderliga resurser till förfogande. Men nu säger han också: Låt oss resonera! Ja, herr statsminister, låt oss resonera om metodfrågan, och låt oss 1 så fall i riksdagen behandla också de andra sidorna av en politik som behövs för att få en väl fungerande kapitalmarknad.
Herr talman! Jag måste verkligen rät ta till här! Det enda skäl som här har anförts var alltså rädslan för maktkoncentrationen. Men tänk, herr Ohlin, om detta enda skäl är tillräckligt för att ni skall inta samma negativa inställning som ni gjorde till tjänstepensioneringen? Det kanske behövs bara ett enda skäl för att ta en negativ ställning? Det var detta jag reagerade mot. Det stora och intressanta som hänt nu är ju att herr Ohlin avlägsnar sig från den ståndpunkten — givetvis är det så. Han är villig att resonera också om formerna, även om det skulle finnas en risk för att samhället, riksdag och regering, skulle få en aning större makt genom fonden. Men det var inte vad som sades i första kammaren när vi diskuterade dessa ting, utan då anfördes maktkoncentrationen hos de politiska organen som en allvarlig belastning. Vad jag sade var: Låt er nu inte lockas av era en aning statiska doktriner till att inta en negativ bållning! Detta enda skäl som anfördes var alltså det skäl som i stor utsträckning anfördes mot ATP-fonderna. Herr Ohlin säger nu att det hade blivit större fonder med hans ATP-förslag. Ja, det har vi diskuterat så många gånger, herr Ohlin, att vi inte skall trötta kammaren med det nu. Faran med era fonder var kanske mest att det inte skulle bli några alls, eftersom medborgarna hade rättighet att gå ut ur försäkringen! Det var den obligatoriska försäkringens styrka som var avgörande, och därför vet vi nu inte om era fonder hade blivit 100 miljoner kronor, 2 eller 4 miljarder kronor. Det enda man visste var att det skulle bli en nära nog hopplös röra på arbetsmarknaden med ett av era förslag, det förslag som för närvarande tycks locka herr Ohlin mest. Det fanns icke en arbetsmarknadsorganisation, som icke avstyrkte detta förslag, som otvivelaktigt skulle ha kommit att innebära mycket stora belastningar på enhetligheten inom svensk arbetsmarknad. Som sagt, lämna er doktrinära inställning, resonera praktiskt och var inte rädd för samhället.

Herr talman! Två saker har framgått med önskvärd tydligret av statsverkspropositionen och av den debatt som pågått kring densamma under dessa dagar. Regeringen är helt ense med dem som säger, att våra ekonomiska bekymmer beror på att vi har levt litet för fort. Vi har intecknat litet av kommande inkomster och alltså vandrat för raskt fram. På den andra punkten är man också tydligen överens med dem som säger, att den ekonomiska politiken fått en föga lycklig utformning. Finanspolitiken har varit för svag, och kreditpolitiken har varit för hård. Vi har fått en kolossalt hård kreditåtstramning. Jag vill säga att från alla håll inom näringslivet hör man klagomål över hur svårt det är att få fram erforderliga krediter. Vid ett tillfälle var jag uppe hos en bankman i en angelägenhet — det gällde inte något lån, så det var inte alls det som det var fråga om — och det var Justigt att se en skylt på hans bord, vänd mot den besökande. Texten var engelsk och löd i översättning: Du måste säga nej! Det var här i Stockholm. Vi har, som sagt, fått en hård kreditåtstramning, och vi har fått en skyhög låneränta. Till statsministern vill jag säga att i den mån han tyckt sig finna bristande aktivitet hos oppositionen beror detta säkerligen på just det förhållandet att pengarna redan är konsumerade för rätt lång tid framöver. Sedan finansministern gjort upp sin utgiftssida finns inte mera att ta. Att sedan vara aktiv i fråga om utgiftspolitiken är knappast försvarligt. Nu hoppas vi att kreditåtstramningen mildras, och vi hoppas på en snabb ränteändring. Därvidlag har vi, om jag så får kalla det, fått assistans i våra krav av personer som står regeringen tämli gen nära. Jag läste i tidningarna i morse att en av LO:s ekonomer sagt: Sänk räntan och gör det snart, så mildras friställningarna av arbetskraft. Motiveringen var ungefär så, och yrkandet gällde i varje fall en snabb räntesänkning. I fråga om näringspolitiska fonden, som varit föremål för så mycken diskussion, har jag för min del framhållit att näringslivet behöver pengar och mycket pengar och att man står inför en stor rationaliseringsprocedur. Vi måste kunna vidareutveckla våra produkter till högvärdigare varor, varigenom vi kan få in mera pengar för att kunna klara oss ur de svårigheter vi har i vår handel med utlandet. Vi skall också motverka de friställningar av arbetskraft som förekommer, visserligen sporadiskt här och var men ändå i ganska oroande omfattning. Jag är naturligtvis överens med herr Ohlin om att om man har i övrigt oförändrade inkomster i budgeten, om man alltså har de pengar som omsättningsskatten ger, och stryker fonden kan staten nöja sig med att låna upp 500 miljoner kronor mindre på marknaden, och då blir det 500 miljoner kronor mer till de enskilda. Det är ren matematik som man knappast kan diskutera. Men jag har sagt mig: Vad finns det egentligen för garantier för att dessa 500 miljoner kronor i så fall går till den strukturrationalisering av näringslivet som nu är så angelägen? Jag kan inte se att det finns någon sådan garanti. Därför är jag positivt inställd till fonden. Jag har emellertid framhållit att den definitiva ställningen till förslaget kommer att tas från vårt håll när vi får se om det är några speciella villkor knutna till denna. Är det inte det, kommer jag att rösta för den.

Ekonomisk välfärd är viktig. Alla människor måste ha rätt till arbete. Alla måste ha rätt till trygghet. Men vi skall komma ihåg att det bara är den ena sidan av välfärden. Det är mycket annat som är väsentligt för oss människor — mycket som inte kommer in i nationalproduktskalkylen — av både positiv och negativ art. På den negativa sidan kan man nämna miljöförstöringar, luftoch vattenföroreningar, som egentligen är avgående poster från det positiva vi räknar fram i nationalprodukten. Det är saker som vi, när vi får råd, måste försöka komma till rätta med, även om det kostar en del och även om det visar sig påverka nationalproduktsiffrorna i en något negativ riktning. Nationalprodukten är alltså ett bristfälligt mått på just välfärdsökningen, eftersom inte alla poster kommer med och stora negativa poster helt enkelt saknas. En sak är i alla fall klar, nämligen att den stegrade produktionen är grundläggande för att vi också skall kunna komma till rätta med problemen i övrigt. Det är glädjande att konstatera ett ökat intresse inom den allmänna opinionen för människan i den strukturomvandlingsprocess som nu pågår. Det är inte alls många år sedan man bara talade om att hela detta problem skulle kunna lösas genom att flytta folk. Nu framstår det allt klarare att vi måste ha ett samspel mellan rörlighet på människor och rörlighet på arbetsplatser. Forskningen kring avflyttandets problem och de kvarboendes villkor måste kraftigt stödjas. En stor respekt för människornas trygghetsbehov i vidaste mening är vi skyldiga att visa. Hela miljöforskningen — om jag får använda detta uttryck som sammanfattningsord — måste stödjas. Hälsovårdens företrädare måste få medverka på områden där nu bara tekniker och ekonomer är verksamma, familjeoch äktenskapsrådgivningen bör ökas och åldrandets problem måste bättre undersökas. Vi måste samordna resurerna på samhällsplaneringens område. Vi måste också forska när det gäller ett så allvarligt och betydelsefullt problem som stressen. En annan viktig sida av välfärden är hur vi skall utnyttja fritiden så bra som möjligt. Om vi planerar samhällena så att resorna mellan bostad och arbetsplats tar flera timmar om dagen, blir det mindre tid över för ledighet. Vi bör undvika alltför stora koncentrationer av arbetsplatser på ett ställe. Det är helt säkert en olycklig väg vi är inne på, om vi vill ha fram tre kraftiga befolkningscentra i landet kring de tre största städerna och sedan anser det vara bra i Övrigt. Jag tror att vi i detta avseende får försöka att tänka om. Vi måste slutligen föra en politik, som tar hänsyn till såväl den ekonomiska som den psykiska tryggheten och trivseln — en politik som inte lämnar den enskilda människan i sticket i det alltmer komplicerade samhället. Vi måste anpassa den tekniska utvecklingen, som det har sagts, till vår biologiska förmåsa och inte tvärtom. Men just för att kunna åstadkomma detta behöver vi nu en utgiftspaus, och vi behöver kraftfulla insatser för att öka produktionen i vårt samhälle.

Herr talman! I sitt behjärtansvärda försök att gjuta nytt liv i en debatt, som inte bara är dagen efter utan ytterligare en dag gammal, anförde herr Ohlin att det är regeringens politik som åstadkommit de nuvarande svårigheterna. Det finns naturligtvis en riktig kärna i det påståendet, men det är i så fall därför att regeringen i alltför hög grad har följt herr Ohlins recept och herr Ohlins åsikter. Man har stannat i blandekonomiens system, och därför har man fått hela det utvecklingsmönster som är kännetecknande för vad man kan kalla neokapitalism med sysselsättningskriser, med begynnande arbetslöshet och med ökade klyftor när det gäller inkomstoch förmögenhetsfördelningen i samhället. Tendenserna till sysselsättningssvårigheter kan man naturligtvis motverka med räntesänkning, som herr Hedlund har varit inne på. Jag vill för övrigt nämna att den kommunistiska riksdagsgruppen i en motion har begärt att riksdagen skall uttala sig för en sådan räntesänkning. Men sådana delåtgärder löser naturligtvis inte problemen. Herr Ohlin vände sig mot vad han kallade en tilltagande maktkoncentration inom samhället. Det är nog alldeles riktigt att maktkoncentrationen är nyckeln till en del av de problem som herrar Ohlin och Erlander här har börjat att diskutera. Men jag vill påpeka att vårt samhälle för närvarande när det gäller maktkoncentration kännetecknas framför allt av en sådan inom det ekonomiska livet, inom näringslivet. Det är den maktkoncentrationen som måste brytas för att man skall kunna komma Över till en bättre politik. I sin roman »Det vitmålade hjärtat», som statsministern här åberopade, kritiserar Sven Fagerberg storfinansens maktställning, den makt som de femton mäktigaste familjerna har i vårt samhälle. Det är den som man måste attackera. Vad Fagerberg kallar Rasmus Rud och hans gäng förgiftar nämligen inte bara den fysiska miljön, utan de förgiftar enligt hans uppfattning hela samhället — det är kvintessensen av hans bok. Jag är glad att herr Erlander har läst den, och jag hoppas att den också ger utslag i regeringens politik. Samförstånd med det s.k. privata nöringslivet, samförstånd med storfinansen är nämligen inte en hållbar grundval. Det möjliggör inte genomförandet av en progressiv linje i politiken. Herr Ohlin vände sig också mot reglering och planering, men jag tror statsministerns konstaterande är allde les riktigt, att herr Ohlin har stannat i ett statiskt betraktelsesätt. Frågeställningarna har nämligen förskjutits i oerhört hög grad sedan 1930-, 1940 och även 1950-talet. Vad diskussionen nu gäller i alla västeuropeiska stater är ju inte om man skall ha planering och reglering, utan den gäller vilka som skall utöva denna planering och reglering, i vilka former den skall utövas och vilket syfte den skall tjäna, och oavsett om man är liberal, socialist, kommunist eller högerman är det den frågan som är den aktuella och som man måste diskutera. Man har beträffande förslaget till näringspolitisk fond sagt att det är felaktigt om politikerna skulle få ökat inflytande över näringslivet. Man har ställt politikernas makt och inflytande mot en automatiskt verkande kapitalmarknad. Men sanningen är ju den att vi inte har någon sådan automatiskt verkande kapitalmarknad. Den frågeställning det här gäller är ju — om man personifierar de agerande såsom de borgerliga debattörerna har gjort — huruvida herr Sträng eller det nya statsrådet herr Wickman skall ha ett visst inflytande såsom representanter för regeringen, samhällsorganen och riksdagen, eller om Marcus Wallenberg skall ha det helt avgörande inflytandet när det gäller vilka investeringar som skall göras. Några personer, några maktgrupper, några centra måste ha detta inflytande och träffa de avgörande besluten, Frågan är som sagt om det är samhällsorganen eller om det är de stora affärsbankerna som skall ha ett avgörande inflytande när det gäller väsentliga delar av näringslivets utbyggnad och fortsatta funktion. Det är denna fråga som man måste ta ställning till. Den nya näringspolitiska fonden är ju i och för sig ingen märklig sak. Det bör kanske observeras att man i alla västeuropeiska stater söker att med olika medel påverka investeringarna och investeringspolitiken. Jag kan hänvisa till det internationella seminarium om dessa frågor som hölls i fjol sommar och till den OECD-rapport som snart kommer ut och som ger ett utförligt material om dessa frågor. Det är alltså ingen märklig sak. Vi har ställt oss positiva till denna form därför att vi har den åsikten att kollektivt kapital i ökad utsträckning bör komma till användning när det gäller utbyggnaden av näringslivet. Vi anser att även de medel som finns i de allmänna pensionsfonderna bör användas i detta syfte för att utvidga samhällets och löntagarnas inflytande och för att skapa ett mera rationellt näringsliv. Jag ställde i förgår en fråga till finansminister Sträng. Jag frågade om samhället kommer att få inflytande i någon form över de näringsgrenar och företag som kommer att få medel från denna nya fond. Han ville inte lämna något besked. Han hänvisade till kommande överläggningar bl.a. med representanter för näringslivet. Det är beklagligt att regeringen, när den för ut sitt förslag om en näringspolitisk fond till debatt, inte bestämt förklarar att denna skall förenas med ett inflytande för samhället. På den punkten vill jag helt instämma i den kritik som riktats mot regeringen också i det senaste numret av tidskriften Fackföreningsrörelsen. Jag tror att det hade varit lyckligt om man bestämt sagt ifrån på den punkten. Det är inte uteslutet att vi kan dryfta i vilka former som detta inflytande skall utövas, men den principiella . målsättningen borde ha varit klart utsagd. Det är annars mycket svårt att diskutera hela detta spörsmål eftersom målsättningen för fonden på väsentliga punkter icke har utsagts av regeringen. Herr talman! Jag skall bara säga några få ord om en fråga som herr Ohlin också tog upp men som har förbigåtts av de övriga talarna i den här lilla avslutande remissdebatten. Herr Ohlin tog upp försvarsfrågan och ville ge den bestämda deklarationen att mellanpartierna icke hade kommit till något samförstånd med regeringen, med socialdemokratien när det gällde en lösning av försvarspolitiken. Det var å andra sidan mycket tydligt att herr Ohlin gärna ville komma till ett sådant samförstånd, och då kan jag uppriktigt sagt inte förstå vilket syfte hans deklaration här tjänade. Samförstånd och enighet när det gäller försvarspolitiken är säkerligen mycket viktiga, men de kan inte få vara helt avgörande. Vi har länge haft s.k. samförstånd om riktlinjerna för försvarspolitiken men det har varit kring en linje som nu allmänt börjar kritiseras. Det avgörande måste ju vara att få fram en riktig linje för försvarspolitiken, inte i och för sig att man får ett s.k. samförstånd omkring den ena eller andra ståndpunkten. Jag vill här bara uttala den meningen att den försvarspolitiska debatt, som vi har fått under det senaste året och som fortsätter efter många år av tystnad omkring dessa mycket viktiga militärproblem, är odelat positiv och bra, och jag tror att vi bör hälsa dess fortsättning med glädje.

Herr talman! Våra remissdebatter börjar verkligen bli alltmer besynnerliga. Här sitter vi i tre dagar, och den ena talaren efter den andra för fram sina, för honom själv och för den berörda kretsen, intressanta synpunkter inför en kammare som är nästan tom. Statsråden lyser med sin frånvaro utom under de första fem hektiska timmarna den första dagen. Så flammar det i elfte timmen — eller snarare fem minuter före tolv — upp en debatt med inte mindre än sex statsråd, ett före detta statsråd och tre partiledare närvarande; hur många blivande statsråd här är skall jag naturligtvis inte yttra mig om. Det är någonting galet med detta, och det finns sannerligen anledning för oss alla att diskutera hur vi skall göra remissdebatterna innehållsrika. En debatt som den i dag skulle ha hållits inför ett fulltaligt auditorium och inte på en lördag, då de flesta givit sig i väg hem. Detta aktualiserar en fråga som statsministern till min glädje tog upp och som vi parentetiskt berörde häromdagen, nämligen frågan om vår budgetbehandling. Vi borde försöka skilja ut debatten om de stora frågorna kring budgeten till en dag och behandla alla de andra, i och för sig intressanta spörsmålen vid något annat tillfälle. Vi borde låta riksdagen ägna budgeten en grundlig behandling för att på detta sätt — det är den enda pnkt på vilken jag håller med statsministern — på en gång få en presentation av oppositionssidans alternativ och ge utrymme för ett sakligt meningsutbyte. När jag har fört fram propåer i denna riktning har det framför allt från det parti som regeringen företräder rests motstånd. Om jag får ta statsministerns uttalande i dag som ett löfte om en förutsättningslös diskussion kring en bättre tingens ordning, har vi i varje fall vunnit något denna eftermiddagstimme sent en lördag. Vad själva den stora och betydelsefulla frågan beträffar talar statsministern som vanligt i djupa brösttoner om strukturförändringar som om de vore någonting alldeles nytt, som om inte strukturförändringar alltid hade karakteriserat det svenska näringslivet. Nu för han fram de »väldiga behov» som måste tillgodoses för att vi över huvud taget skall kunna klara våra trygghetsfrågor och lösa våra välståndsproblem i framtiden. Det är »väldiga» problem och »väldiga» behov, säger statsministern och åker omedelbart hiss upp till femte våningen för att sedan åka ner igen till botten och påminna om att fonden som skall klara allt detta innehåller 500 miljoner kronor, d.v.s. ungefär lika mycket som det behövs för att uppföra knappt en och en halv massafabrik. Detta belopp skulle alltså räcka till för att möta alla de »väldiga» behov som vårt samhälle skall tillgodose. Jag sade i går i en debatt med inrikesministern att man inom det svenska näringslivet, liksom inom andra länders näringsliv, har den uppfattningen att stillastående betyder tillbakagång, att det måste pågå ett ständigt utvecklingsarbete för att skapa nya produktionsresurser och för att alla vårt lands möjligheter skall tillvaratas för att öka välståndet. Kapital är bara en av de faktorer som därvid utnyttjas. Tekniskt kunnande, initiativ, företagsamhet och kunskaper över huvud taget måste komma till användning. Det enda som regeringen kan påverka är kapitalförhållandena, medan näringslivet, i fortsättningen liksom hittills, självt kommer att svara för de andra. Vem är det som bär ansvaret för den politik som har lett till de svårigheter som vi nu börjar skönja för framtiden? Det är regeringen som fört politiken, som hållit tillbaka de investeringar som näringslivet ropade på mot slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet, som byggt ut den offentliga sektorn och som Ööveransträngt våra resurser. Det är klart att inte statsministern tror på mig, men det räcker väl att åberopa finansministerns deklarationer att vi överansträngt resurserna och »levt över tillgångarna» — och den som har haft ansvaret för den politik som lett till detta är den socialdemokratiska regeringen. De bekymmer som vi nu börjar se framför oss beror bl.a. på det höga kostnadsläge som den överansträngande politiken och inflationen har skapat. Först nu upptäcker alltså statsministern vad = strukturförändringar egentligen innebär och vad de kräver inom näringslivet. Då kommer dessa våldsamma deklarationer, fyllda av patos, som vi nyss kunde lyssna till. Det är klart att socialdemokraterna från sina utgångspunkter kan kritisera högerpartiet. Vi sätter värde på det. Det betraktar vi många gånger som beröm. Men då det gäller omtanken om det svenska näringslivet, om vår industri och möjligheterna att öka produktiviteten och våra insatser, då kan man verkligen inte kritisera vårt parti. Om det är något parti som har försökt hävda sådana synpunkter och som har försökt göra klart för väljarna, att det är i näringslivet som vårt välstånd och vår trygghet skapas, så är det vårt parti. Det har dröjt länge, innan socialdemokraterna kommit underfund med att de välståndsskapande krafterna finns i det svenska näringslivet. Jag behöver inte gå tillbaka ända till debatterna och striderna under tiden närmast efter kriget, det räcker med ett par år för att få bekräftelse. Makten »ligger i bankernas händer», sade statsministern. Det skulle vara förklaringen till att vi nu behöver göra dessa nya insatser. Strax efteråt förklarade statsministern att vi skall släppa vår »doktrinära» inställning. Är det inte uttryck för en ålderdomlig doktrin att göra gällande att det svenska näringslivet och dess utveckling ligger i bankernas händer? Är det inte ett uttryck för den enklaste form av torgpropaganda? Och det skall man höra från landets statsminister i nådens år 1967! Det förefaller som om för statsministern den enda möjligheten att lösa strukturomvandlingens problem vore att staten skaffade en fond och satte in pengarna däri. Genom tvångssparande skulle vi alltså bygga upp fonden. Är det alldeles otänkbart att det sparande i samhället som vi behöver i ökad utsträckning skulle kunna ske genom insatser från de enskilda medborgarna själva? För att verkligen stryka under hur det nu förhåller sig i det svenska näringslivet med dess »oerhörda» maktkoncentration åberopar statsministern såsom källa Fagerbergs mycket besynnerliga bok. är den boken verkligen den källa som landets regering öser ur när den skall berika en debatt med sakliga argument? Har statsministern inte några andra kunskapskällor, vore det verkligen beklagligt. Låt oss resonera, säger statsministern. Ja, men har regeringen resonerat i denna viktiga fråga? Betydelsen av att tillse att vi i vårt land har tillräckliga resurser för att kunna följa med i den strukturomvandling som pågår och kommer att pågå snabbare än vad den har gjort tidigare är vi helt överens om. Det är metoderna vi kritiserar, det av metoderna som vi hört talas om i den knapphändiga redovisning som vi har fått. Om regeringen var ute efter att lösa detta betydelsefulla problem i samförstånd med olika grupper i samhället och i näringslivet, varför tog regeringen då inte upp en förutsättningslös diskussion och försökte klarlägga vilka vägar som till äventyrs skulle följas för den händelse det skulle visa sig att vi inte kommer att ha tillräckliga resurser för omvandlingen? Tillräckliga resurser, sade jag. Vi får ju inte ökade resurser genom att bygga upp en fond som kanaliserar pengar via staten. De resurser som det är fråga om är de som finns tillgängliga och som skapas i näringslivet i hela det svenska samhället. För regeringen är det inte fråga om att skapa nya resurser, utan att fördela dem på olika ändamål efter sina egna bedömningar. Vi tror inte på förslaget om en näringspolitisk fond sådant det nu har belysts i debatten och i finansplanen. Vi tror inte på det av flera skäl. För det första skapar förslaget, som jag nyss sade, inte mera pengar. I nuvarande situation med ett lånebehov på bortåt 1000 miljoner kronor innebär förslaget bara att man för över pengar från kreditmarknaden till en specialdestinerad fond. För det andra har vi kritiserat förslaget därför att vi anser att dessa frågor inte skall avgöras av regeringen. Härvidlag har vi kanske varit ute i ogjort väder; när propositionen ligger på riksdagens bord kommer det kanhända att visa sig, att det inte är regeringen som skall styra fonden. Så mycket bättre vore det, men vi har ju en del erfarenhet att bygga på och vi vet hur det brukar gå till. Det är inte något misstroende mot »statsmakterna» i och för sig som dikterat vår inställning; till statsmakterna hör ju även riksdagen. Jag själv och flera andra talare i denna kammare har understrukit, att de stödaktioner som kan bli nödvändiga — behov av Ssådana har funnits tidigare och kommer säkert att finnas även i framtiden — bör åstadkommas på vanligt sätt genom att regeringen när en stödaktion behövs framlägger förslag för riksdagen, där vi kan få en ordentlig diskussion om hur vi bör gå till väga. Detta är bättre än att frågan avgörs bakom mer celler mindre lyckta dörrar i kanslihuset eller i någon mindre krets, med vilken man utökat kanslihusets personal. »Svensk industri förstår inte sitt eget bästa», säger man vidare. Inom det svenska näringslivet och den svenska industrien skulle man alltså vara så fången — det framgick väl indirekt av statsministerns uttalande — av något slags »doktrinär» inställning, att man inte begrep vad som behövdes i form av resurser för den pågående och väntade strukturomvandlingen. Det är naturligtvis en helt felaktig — jag skulle nästan vilja säga illvillig bild av situationen i det svenska näringslivet som statsministern målar när han vill göra gällande att det skulle vara sådana doktrinära synpunkter som ligger bakom näringslivets samlade attityd. Vi är framför allt rädda för — på goda grunder, tycker jag att den prövning av olika behov som i dag sker ute på kreditmarknaden, varvid man verkligen väger räntabilitet och andra skäl mot varandra, skall ersättas av en rent politisk prioritering. Jag hoppas att statsministern, om han går upp i talarstolen igen, dementerar detta; det vore i så fall utomordentligt värdefullt. Den form av prioritering som vi är rädda för skulle inte minst gå ut över vårt lands småindustri som utgör och kommer att utgöra ett värdefullt komplement till de stora företag som väl förmodligen kommer att bli ryggraden i det framtida samhället. Det kan tyckas vara en paradox att småföretagen, den kompletterande småindustrien, får allt större arbetsuppgifter och blir alltmer betydelsefull samtidigt som det sker en koncentration mot stora företag. Skulle man nu skapa en fond som prioriterade de stora företagen och därmed berövade de mindre företagen deras möjligheter att få tillgång till motsvarande belopp på kapitalmarknaden, så vore det en olycka. Herr talman!

Vi var oroliga — det vill jag gärna medge — över att man hade så bråttom att man fattade beslut i frågan på en dag då enligt försvarsutredningens egna premisser inga beslut skulle fattas.

Herr talman! Bara några korta repliker. Jag vill säga till herr Erlander att statsministerns argument att Sverige — som har en relativt hög nationalinkomst per huvud — också kan investera ganska stora belopp inte utgör något försvar för det rådandet läget. De bostadslösa kan inte bo i herr Erlanders statistik! Beträffande internationella jämförelser noterar jag att man i regeringen nu är ointresserad av de jämförelser som man vid vissa tillfällen tidigare har varit road av och som visar att inom den grupp av stater som vi brukar jämföra oss med ligger Sverige i dag i toppen när det gäller prisstegringar och nära botten när det gäller produktionsökningar. Vad totalbalanseringen angår har jag argumenterat mot uppfattningen att det skulle vara en princip att av löpande inkomster ta ut precis det överskott på driftbudgeten som motsvarar vissa statliga lån, och annat, alltså inte bara statens egna affärsinvesteringar. Den principen har också finansministern gått ifrån. Han har erkänt att överskottet på driftbudgeten, den totalsumma som det är naturligt att ta ut, måste variera med konjunkturerna. Frågan har varit hur stort överskott på driftbudgeten man bör ha av hänsyn till det ekonomiska läget. Det är den saken man diskuterar. Och det problemet löses inte lättare om man förvillar allmänheten med uttalanden om att vi alltid har underskott. Jag kan tala om för statsministern att jag för inte så länge sedan träffade en person som var mycket förvånad över uppgiften att staten blev rikare och rikare. Det kan väl inte vara sant? frågade han. Budgeten visar ju ständigt underskott. Jo, sade jag, det är sant. Staten skaffar sig räntabla fordringar i växande mängder, den ena miljarden efter den andra. Och vi skattebetalare får betala? frågade han. Ja, sade jag, så är det. Han tyckte det var överraskande att man kan bli rikare och rikare genom att att ha väldiga underskott. Men nog om detta problem för i dag. Viktigare är att herr Erlander ingalunda tycks komma ihåg att det är summan av offentligt och enskilt sparande som bestämmer kapitaltillgången och att det, om vi t.ex. föreslår ändrade varulagervärderingsregler för att möjliggöra en viss konsolidering av företagen, är orimligt att i en samhällsekonomisk debatt räkna detta som en belastning på folkpartiets förslag. Herr talman! Jag förbigår också herr Erlanders egendomliga uttalande om att det inte skulle ha blivit några fonder med folkpartiets pensionsförslag för några år sedan. Det kan han inte gärna vidhålla, ty det skulle innebära att han menar att Sveriges folk inte vill ha några pensioner. Intressantare än detta sista, herr talman, är att statsministern påstår att vi har framfört en kritik som endast är baserad på vår rädsla för statlig maktkoncentration. Nej, det är inte bara det. Vi har också framfört den kritiken att vi vill ha så effektiv användning av pengarna som möjligt. Effektiv med avseende att befrämja rationaliseringen och öka produktionen, men effektiv också ur den synpunkten att söka bereda människorna trygghet. Detta, lika väl som maktkoncentrationsproblemet, är viktiga ting, herr statsminister. Vill Ni verkligen bestrida att problemet gäller en större eller mindre statlig maktkoncentration och att själva samhällstypen påverkas av det? Herr Hermansson är tydligen väl medveten om det, vilket inte förvånar mig. Även en del socialdemokratiska = vänsterriktningar driver målmedvetet en politik mot ökad statlig makt, därför att de vill påverka hela samhället i socialistisk riktning. Att vi betonar att en långt gående maktkoncentration gör människorna mer beroende av staten och medför vissa risker för deras frihet och därför också en sämre miljö för demokratien, är naturligt, men det är ingalunda den enda synpunkt vi anlägger. Får jag sedan med anledning av statsministerns och herr Bohmans yttranden om debatten säga, att den springande punkten i statsministerns uppläggning — jag vet inte om herr Bohman obser verade det — är att herr Erlander vill komma ifrån den rena budgetdebatten som sysslar med regeringens förslag. Jag har flera gånger erbjudit statsministern en debatt som jämför regeringens förslag med oppositionens, så tidigt som möjligt sedan regeringen lagt fram sina förslag. Men då skall det inte vara vita fläckar på viktiga punkter i propositionen — det läget omöjliggör en verklig debatt. Men låt oss få debatten så snart regeringen lagt fram sina förslag och oppositionen sina och man hunnit studera dem på ömse håll; debatten kan komma i mars, i april, kanske även i maj, fastän det är något sent. Men se, då är statsministern inte intresserad. Nej, han vill komma ifrån denna budgetdebatt som förs åtminstone i alla länder jag känner till och som innebär att folkrepresentationen verkligen får diskutera den ansvariga regeringens förslag. Jag har fattat herr Bohman så, att även han i och för sig vill ha en sådan budgetdebatt — jag hoppas att jag inte missförstått honom. Det ena goda utesluter inte det andra.

Och det får jag säga, att någon ledande svensk politiker med mindre talang att rättvist referera oppositionens förslag än Tage Erlander har vi inte haft i den svenska riksdagen på många årtionden. Det är en omöjlighet att på sex plus tre minuter tillrättalägga herr Erlanders missförstånd. Men låt oss för all del ordna en debatt där vi jämför regeringens och oppositionens förslag, och låt oss också skapa en sådan form för den att oppositionen kan få rimlig tid att svara på regeringens kritik. Är statsministern villig att till ett snabbt avgörande ta upp frågan om en ordentlig möjlighet för oppositionen att yttra sig? Det förhållandet att sådana möjligheter saknas förklarar varför man i vissa fall är nödsakad vänta till slutet av en mycket lång debatt för att få tillfälle till åtminstone någon diskussion på någorlunda lika villkor. Herr talman! Jag vill sedan endast säga att herr Hedlund underströk samma synpunkt som har framförts från folkpartiet, att det inte räcker att ta in ett hundratal miljoner och säga att dessa pengar flyter ut på kapitalmarknaden. Man måste vidtaga andra åtgärder. Man måste ha trygghet för att de problem man diskuterar blir lösta. Herr Hedlund berörde handläggningen av dessa resurser. Jag vet inte hur långt herr Hedlund går därvidlag, men det är samma grepp som vårt så till vida att även vi vill diskutera metoder och villkor när det gäller dispositionen av dessa resurser. Beträffande herr Hermansson vill jag säga att han har en egendomlig uppfattning om vad decentraliseringen i det svenska samhället innebär. Han tycks tro att det finns endast staten och en enda företrädare för näringslivet. Men det är ju ett stort misstag. Avslutningsvis, herr talman, vill jag understryka att på skäl som vi har anfört gäller nu diskussionen att finna ämpliga metoder.

Förlåt, herr statsminister, men skulle Ni inte kunna vänta med dessa tongångar tills Ni lagt fram ett eget förslag om metoderna, så att vi kan föra en närmare diskussion om de lämpliga åtgärderna? Vilken är då förklaringen till detta herr Erlanders beteende? Jo, den är att han i första kammaren och i någon mån här, fastän han fått göra en viss reträtt, sökt suggerera fram intrycket att man inte inom hela oppositionen vill ställa resurser till förfogande. Det är detta försök att skapa ett vilseledande intryck — vilket också gick ut över televisionen till Sveriges folk — som gjort att jag, herr talman, velat konstatera att sådant är icke läget. Problemet är ett annat, och det får vi återkomma till när regeringens förslag äntligen föreligger.
Herr talman! Hade inte herr Ohlin haft så bråttom med att deklarera en mening om fonden på ett tidigt stadium, skulle ju denna diskussion ha varit komplett onödig. Vad jag sade i första kammaren — och jag ber herr Ohlin läsa protokollet en gång till, ty herr Ohlin har tydligen även i det fallet haft för bråttom — var ingenting annat än att människornas trygghetsproblem skall lösas utan att man av doktriner låter sig hindras att välja de bästa och mest praktiska lösningarna. Ni gjorde ett misstag därvidlag en gång — jag erinrar om detta -— och det gick inte så bra. Ni är i färd med att göra samma misstag en gång till, och då vill jag bara varna för det. Om herr Ohlin däremot tidigare hade sagt vad han sade i sitt senaste anförande hade denna diskussion självfallet aldrig uppkommit. Jag hälsar med tillfredsställelse att herr Ohlin nu flyr från den ståndpunkt som föreföll vara hans — herr Ohlin säger att han skall pröva saken när propositionen en gång framlägges. Därmed är väl kontrover sen mellan oss ur världen skulle jag tro. Jag litar i det fallet på den analys av läget som herr Hedlund gav nyss och till vilken jag i alla delar kan ansluta mig. Det finns ingenting där som inte motsvarar de intentioner jag haft med denna fond. Min värderade vän högerledaren siäger att vi upptäckt dessa förhållanden nu. Det intressanta är att beträffande det anförande som jag höll när jag presenterade de här tankarna i början på året har en av mina vänner inom mitt eget parti påpekat att det inte var helt nya ting, eftersom jag nästan ordagrant sade detsamma 1964 på våren. Men vi skall väl i fortsättningen bättre komma ihåg vad vi gör. Läget är följande, herr Bohman.

Det var bl.a. detta som gjorde att vi hade svårigheter med bostadsförsörjningen. Vad gjorde då regeringen? Jo, vi hälsade detta »intrång» med den största tillfredsställelse. Vi sade att det är utmärkt, ty det betyder sannolikt att svensk industri driver en mycket intensiv rationaliseringsverksamhet, och det behövs. Denna stegring fortsatte i fjol, och vi har nu på den svenska kapitalmarknaden ett engagemang ifrån den svenska industriens sida på ungefär två miljarder kronor mer än vi hade för två år sedan. Det är i och för sig utmärkt. Det är fortfarande en fördel att vi på det viset får en högrationaliserad industri. Men det är väl inte konstigt om vi säger oss följande: Vi har klarat kapitalförsörjningen nöjaktigt, låt vara med stora ansträngningar både för bostadsbyggande och kommuninvesteringar. Vi har klarat det trots att det fanns så många andra ting som är viktiga. Men om vi ser framför oss att de kapitalinvesteringar som vi hittills med nöd och näppe har klarat blir större och kommer att bli mycket svårare att klara i fortsättningen, är det då inte ett problem att fundera över? Varför skall man då ögonblickligen när vi börjar fundera på detta problem ta upp maktproblemet? Varför skall man vara så doktrinär att man inte kan säga: All right, vi förstår att en växande investeringsverksamhet hos den svenska industrien är glädjande, men den ställer kapitalmarknaden inför sådana problem att det på ett helt annat sätt än tidigare blir en samhällelig angelägenhet. Vidare, herr Bohman: Det är väldigt lätt att säga att vi kan överlåta det hela åt det privata näringslivet. Men vi kommer inte ifrån vårt ansvar, att det är vi i denna kammare och i kammaren bredvid som har att bestämma hur mycket av den svenska kapitalmarknadens tillgångar som skall gå till bostadsbyggandet. Visserligen höll vi löftena i fjol, men vi har för första gången tvingats till en lägre målsättning än vi hade i fjol. Vi höll löftet om de 92 000 lägenheterna i fjol, mot alla påståenden under valrörelsen, men vi tvingas till sänkning nu. Varför? Jo, vi kan inte komma förbi ansvaret för avvägningen mellan industriens investeringar, bostadsbyggandet och kommunernas investeringar. Det ansvaret kommer ingen i denna kammare ifrån. Är det då inte rimligt att säga: Vi kommer inte ifrån fördelningsproblematiken. Vi kommer inte ifrån att ta upp hela kapitalförsörjningsproblemet. Vi kommer inte ifrån att vi har tvingats att kanske som vi gör i år genom en konsumtionsbeskattning tillföra kapitalmarknaden ett visst belopp. Det är ju inte bara höjningen av omsättningsskatten, herr Bohman, utan det är en hel rad andra ting som belastar konsumtionen, Jag hinner inte bemöta herr Bohmans missuppfattningar, men jag kan låtsas ett ögonblick att jag tror på vad han säger. Det är alltså många andra ting som vi också belastar konsumtionen med. Räkna även med dem, så blir det orimliga i herr Bohmans uttalande klarlagt. Vi har tvingats i denna kammare och i regeringen att fråga oss: I vilken utsträckning kan vi hjälpa kapitalmarknaden till en vettig försörjning inför problem som är illustrerade med de två miljardernas ökning på två år — vilket är bara början. Då säger man: Det där skall vi inte bry oss om att syssla med, ty vi kan klara oss med socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och lappverk. Jag tror att man bör fundera på detta en gång till. Mina informationer om svenskt näringsliv kommer icke bara från herr Fagerberg — det var synd att högerledaren återigen inte lyssnade på vad jag sade. Jag tog upp en polemik med herr Fagerberg på den punkt som herr Bohman nu kritiserade mig för. Jag framhöll att jag inte tror på att produktionsökningen inte skall fullföljas. Men vad jag menade var en tankeställare för alla politiker — t.o.m., för högerns — det är: Vart tar den enskilda människan vägen i detta? På den punkten gladde det mig mycket att både herr Ohlin och herr Hedlund hade mera förståelse för den synpunkten än vad högerns talesman hade. Det var det som jag sade, och det kommer nog att framgå av protokollet. De är mycket jag här skulle kunna säsa, men egentligen skulle jag för länge sedan ha befunnit mig på annan ort, och jag förstår att herrarna hade tänkt detsamma. Men det skall väl bli så så småningom. I fråga om debatterna begriper jag fortfarande inte varför oppositionen frivilligt placerar sig i ett sådant underläge som ni gör. Jag förstår inte att ni inte har några budgetalternativ klara, vilket medför ett klart underläge. Men ännu en gång säger jag att herrarna tycks trivas med att befinna sig i underläge, och vi skall göra vårt bästa för att ni skall få fortsätta med det. Men jag skulle inte vilja ha det så ur debattsynpunkt. Herr Ohlin säger att jag slingrar mig undan debatt. Det är första gången under mina, jag höll på att säga 65 år — ja, under de första åren minns jag inte hur det var — då någon har påstått att jag har försökt slingra mig undan en debatt.

Herr talman! Jag skall bara ge två korta repliker till herrar Ohlin och Bohman. Herr Ohlin sade att jag liksom även en del socialdemokrater vill driva frågan om ökad statlig maktkoncentration och att jag inte ser de problem som är förenade med en sådan. Jo, herr Ohlin, jag är mycket klart medveten om att där finns mycket svåra problem. Herr Ohlins beskrivning av min position var inte helt riktig. Vad jag vill ha fram är ett ökat inflytande för samhället och löntagarna. Felet med den hittillsvarande utvecklingen, där staten har fått ökad makt, är att denna makt väsentligen har legat hos en byråkrati, medan löntagarna, de vanliga människorna, har haft mycket litet att säga till om. Men om jag erkänner att detta är ett problem, tycker jag att herr Ohlin å andra sidan kunde erkänna att den ekonomiska maktkoncentrationen inom näringslivet är ett problem. Men något sådant erkännande har han, såvitt jag vet, aldrig gjort här i kammaren. Men den sidan av saken är i alla fall ett större problem när vi diskuterar maktkoncentration och liknande frågor. Jag har heller inte den uppfattningen att staten bara skulle stå emot en enda enskild representant för näringslivet, exempelvis herr Wallenberg. Näringslivet ägs fortfarande av något fler personer, även om vi har en stark utveckling mot koncentration. Jag reagerade emellertid mot herr Ohblins tal när vi startade remissdebatten. Han beskrev då demokratien och det demokratiska systemet, regeringens och riksdagens makt, på det sättet att det var herr Sträng som träffade alla avgöranden. Jag ställde då frågan om det vore bättre att herr Wallenberg träffade dem. I själva verket var detta, som jag sade, en personifiering av samhället kontra det privata näringslivet eller storfinansen. Båda fenomenen är något mer nyanserade, och jag är glad över att herr Ohlin nu erkänner detta. Herr Bohman vill inte alls höra talas om den ekonomiska koncentrationen inom näringslivet. Han avvisar sådana påståenden och betecknar dem som »torgpropaganda». Jag skulle snarast vilja beteckna herr Bohmans uppfattning som brist på realism. Den som är direktör i Stockholms handelskammare vet naturligtvis mycket väl att de stora affärsbankerna har en betydande makt inom näringslivet. Varför bygger de annars nya stora skrytpalats för att manifestera denna makt? Det är inte maktlöshet som lyser emot en från de nya kolosser som vi har fått runt Sergels torg. Fortfarande har vi ett stort problem med denna privata maktkoncentration inom samhällslivet. Så länge högern inte accepterar detta helt grundläggande faktum i vårt nuvarande samhälle kan den självfallet inte lägga fram realistiska förslag beträffande politiken. Herr Bohman var glad över att man inom arbetarrörelsen nu hade nått fram till en bättre förståelse för vad han kallade de välståndsskapande krafterna. Jag vill erinra herr Bohman om att en full förståelse för de välståndsskapande krafternas betydelse växte fram inom arbetarrörelsen samtidigt som denna skapades. Vad är det för krafter som skapar det grundläggande välståndet i vårt samhälle? Jag trodde att det var arbetsinsatserna, och jag tror att det i alla samhällen kommer att vara insatserna av den mänskliga arbetskraften. Vi ser nu samhällen utan kapitalister. De ver kar att fungera bra. Samhällen utan arbetare och tjänstemän har vi däremot inte upplevt ännu och kommer heller inte att få göra det. Det är dessa grupper som är de verkligt välståndsskapande krafterna. Slutligen bara ett ord beträffande frågan om politisk prioritering eller ej när det gäller hela det ekonomiska livet. Herr Bohman vände sig mot kravet på en sådan. Det innebär i själva verket att det är andra krafter som skall sitta och träffa de avgörande besluten. Jag vill för min del mycket bestämt tala för en politisk prioritering, nämligen att regering och riksdag skall träffa de avgörande besluten i de stora frågor som rör samhällsekonomien. Sådana beslut kan inte längre få träffas i direktörsrum och i bankpalatsen, utan det skall ske här i Sveriges riksdag och i kanslihuset. Sedan kan man kritisera och säga att politikerna får alltför stor makt. I själva verket får de inte större makt än samhällsmedborgarna ger dem.